Herr talman! Finansministern och jag har uppenbarligen en likartad bedömning av skatteöverenskommelsens värde för avtalsuppgörelsen. Jag är litet överraskad över att finansministern var så känslig för att jag påminde om att vi hade framfört synpunkter på en annan finansiering. Jag delar helt den uppfattningen att har man träffat en överenskommelse skall man stå för den. Det har vi också gjort i utskottsbehandlingen osv. Men nog måste väl jag ha rätt att ge uttryck åt meningen att en annan inriktning hade varit ännu bättre? Får jag påminna finansministern om i hur många varv han uttryckte missnöje med att han i fjol hade tvingats gå med på en momssänkning. Han sade bl.a. här i kammaren att om han själv hade fått bestämma skulle det inte ha blivit någon sådan. Jag tror att finansministern fortfarande har den uppfattningen även om alla undersökningar har visat att just den åtgärden var mycket värdefull i den ekonomiska situation som då rådde. När det gäller villabeskattningen lade jag märke till att finansministern, då han kommenterade vad jag hade sagt, uttryckligen framhöll att han hade formulerat sig mycket försiktigt. Just det att finansministern markerade att han ville uttala sig mycket försiktigt uppfattar jag som ett medgivande att vår linje — den om ett schablonavdrag på 1000 kr. och justering av gränserna — är mer realistisk om man inte vill förändra de relationer som lades fast i samband med det bostadspolitiska beslutet i höstas. Finansministern tog också upp frågan om den faktiska sambeskatt ningen. De närmare detaljerna i den kommer att utvecklas senare av Alvar Andersson, men jag vill ändå säga till finansministern att jag verkligen är överraskad över att man från socialdemokratiskt håll så länge har försökt förhala genomförandet av denna rättviseåtgärd. Eftersom det här inte möter några tekniska svårigheter och eftersom lösningen såvitt jag vet i stort sett finns färdig hos skatteutredningen har jag väldigt svårt att tänka mig att utredningen skulle bli försenad i sitt arbete, om den frågan finge föras fram till riksdagen. Jag tror inte heller att det på något sätt skulle komplicera utredningens fortsatta arbete. Det är alldeles rätt att folkpensionärerna har en särskild ställning i vårt skattesystem. Jag gjorde inte jämförelsen för att uttrycka någon avund mot de särregler som gäller för folkpensionärerna — vi har varit med om att driva på den utvecklingen. Jag har i alla tider varit imponerad av finansministerns goda minne, men just i denna fråga måste minnet svika finansministern. Jag har i flera omgångar — interpellationsvägen och på annat sätt — gjort den här jämförelsen, bl.a. när vi drev frågan i samband med 1970 års skattereform. Nu säger finansministern att det är fråga om miljardbelopp. I så fall måste det vara väldigt stora grupper som finansministern menar skulle komma med här. Men är det verkligen fråga om miljardbelopp, om man för heltidsarbetande med särskilt låga inkomster inför en möjlighet att utnyttja det extra avdrag som tillämpas för pensionärerna? Att finansministern har så svårt att se det riktiga i den här jämförelsen har jag erfarit många gånger. Inte ens de många upprepade direkta framställningar som finansministern har fått personligen har övertygat honom. Finansministern har själv sagt att det kommer brev från människor med låga inkomster — fiskare, handlare, småbrukare — som visar vad summan av skatter och avgifter betyder på mycket blygsamma inkomster när dessa människor försöker klara sig själva. Väldigt ofta rör det sig om människor som är strax i närheten av pensionsåldern. Att försöka stänga denna grupp ute under hänvisning till att det är fråga om miljardbelopp tycker jag inte är särskilt hållbart. Vad jag sedan opponerade något mot var det dubbla talesättet, dvs. att man ofta här i kammaren och för all del också från regeringskretsen ute i den allmänna förkunnelsen säger att kommunerna inte har varit tillräckligt aktiva och att de borde öka sina insatser, samtidigt som man inför ett formellt stopp för kommunerna att skaffa nya inkomster. Det var mot detta jag opponerade och som exempel använde den nödvändiga utbyggnaden av barnomsorgen, där det inte går att driva denna dubbla linje. När finansministern säger att han är beredd till överläggningar med kommunalmännen, uppfattar jag det som ett medgivande. Jag vill gärna säga att vi hälsar det medgivandet med glädje, och jag är övertygad om att kommunalmännen ute i landet gör detsamma.

Herr talman! När finansministern talar om villabeskattningen låter det som om med de små justeringar han föreslår alla problem var ur världen.

Om herr Sträng har varit i gång med några spannar här, så har det nog varit ganska stora hål i botten på dem. Jag citerade redaktör Nycander, och jag tyckte att herr Sträng sedan på ett mycket obehagligt och nedlåtande sätt kommenterade en av journalisterna i en ansedd tidning, men det får ju stå för herr Sträng själv. Jag citerade herr Nycander inte bara därför att jag ansåg att den mening som han gav uttryck för var riktig, utan därför att han — vilket är rätt —- också konstaterade att både inom SAF och LO fanns det en öppenhet för att diskutera nationell prisstabilisering, vilket skulle ha kunnat innebära en helt ny utgångspunkt för lönepolitiken. Tanken avvisades som orealistisk av Gunnar Sträng. Om inte herr Sträng tror på det så läs t.ex. någon av de intervjuer som Odhner gav under förra hösten, där han drog upp riktlinjer för en annan typ av stabiliseringspolitik. Inte kan man lägga ansvaret på regeringen, säger Gunnar Sträng, om det skulle vara så att SAF och LO händelsevis sluter avtal som är synnerligen kostnadshöjande. Men, herr Sträng, det förhållandet att det behövs Hagaöverenskommelser är väl ett tydligt erkännande från de makthavandes egen sida att regeringen här har en form av ansvar. Jag tycker för min del att det är mycket olyckligt att man har drivit en sådan skattepolitik att regeringen fått hoppa in på det här viset. Men inte kan herr Sträng, som är med på att göra justeringar av skatteskalorna då och då, säga annat än att tyvärr har regeringen här fått ett mycket stort ansvar. — Vi beklagar att den typ av omläggning som nu gjorts och som de facto medför en stor skattehöjning för svenska folket kommit att innebära att man kastat famnar av ved på inflationsbrasan — inte spannar med vatten. Har den enskilde fått det bättre genom avtalet, frågade jag. Den frågan ställde också Gunnar Sträng, och han svarade så här: Mycket talar för att löntagarna nog skall få åtminstone så mycket som den reella tillväxten i samhället är. Det är en oerhörd skillnad mellan å ena sidan denna ganska blygsamma ökning och å andra sidan de 30 96 som avtalen gäller. Det är därför man frågar sig: Är det inte något skevt i ett system som innebär att parterna tvingas sluta avtal om 30-procentiga lönestegringar men ändå ingen löntagare är säker på att få ut ens en tiondel av denna ökning i standardförbättring? Sedan gjorde herr Sträng en mycket fin liten upptäckt, nämligen att inflationen under 1975 inte blir så allvarlig som vi alla tror, därför att nu får löntagarna ut sina lönehöjningar i juni och då har man bara ett halvt års inflation kvar. 1976 får de ut sina löneökningar redan i januari och då har det årets inflation inte inträffat, den kommer först mot slutet av året. Det är en briljant upptäckt herr Sträng gjort, som uppenbarligen innebär att inflationen bara är hälften så betungande som man tror. Herr Sträng var så stolt över den här upptäckten att han gärna ville läsa in den i protokollet. Men är inte detta ett ganska konstigt sätt att betrakta det hela? Vad man rimligen får göra är att ta inkomsten under ett år och den genomsnittliga höjningen av priserna från ett år till ett annat — 8 eller 9 946, vad den nu är. Då ser man att denna genomsnittliga prisökning från ett år till ett annat har kapat 8, 9 eller 10 96 av inkomsten. Så herr Strängs inläsning i protokollet tycker jag att herr Sträng borde ångra. I besparingsutredningen skulle jag börja framföra de här olika förslagen, anser herr Sträng. Det har inte varit så lätt. Det dröjde väldigt länge innan herr Sträng tillsatte besparingsutredningen, det dröjde utomordentligt länge innan ordföranden sammankallade utredningen. Vidare måste jag uppenbarligen här i kammaren redovisa olika förslag som jag anser att man skall satsa på för att det skall bli trovärdigt. Hade jag inte gjort det hade herr Sträng sagt att vi bara pratar om besparingar men inte kan ge några exempel. Nu har jag gett exempel. Jag skall göra det i utredningen också, var inte orolig. Varför fortsätter skattedebatten, frågade jag, trots att herr Sträng gjort fem skattesänkningar. Ja, säger herr Sträng, fem skatteomläggningar kanske har gjorts sedan 1960. Det är ett ganska svagt minne herr Sträng har. 1970, 1972, 1973, 1974 och 1975 har man gjort skatteomläggningar som man kallat skattesänkningar. Min enkla fråga är: Om man på fem år gör fem skattesänkningar, varför slutar inte då även den mest skattetrötte att prata om skatteproblem? Varför fortsätter skattedebatten i allt mer pinade ordalag? Varför kommer t.o.m. finansministern i den intervju jag talat om här och säger att folk börjat uppleva skatterna som ett hot? Herr Sträng bad om ursäkt för sin pedagogik och det var fullständigt riktigt av honom att be om ursäkt för den pedagogiken.

Herr talman! När finansministern är på så gott humör att han kallar Sverige ”hemma hos mig” tar det litet emot att krossa den idyll han målar upp. Men behovet av ett mera varaktigt skattesystem är en alldeles för allvarlig sak för att finansministerns goda humör skall få vara det avgörande. Vad herr Sträng nu säger i denna viktiga fråga är att han som landets finansminister inte har något emot om skatteutredningen blir färdig i tid. Men det är oförenligt med den överenskommelse vi träffat, för där står att utredningens arbete skall vara inriktat på att bli klart i så god tid att ett mera varaktigt skattesystem skall kunna träda i kraft 1977. Ni 75 Det finns alltså två slags attityder, den ena säger ”jag har ingenting emot” och den andra attityden säger ”jag vill ha ett förslag så att detta blir möjligt; det har vi lovat i det socialdemokratiska partiet”. Och det partiet brukar ju skryta med att det står för sina löften. Därför kan inte finansministern komma undan detta så lätt. Herr Sträng hänvisar till sina goda vänner inom fackföreningsrörelsen. De är säkert goda vänner, men de har offentligt gjort klart att de inte med lugn betraktar att ett mera varaktigt skattesystem skjuts ytterligare på framtiden. Därför måste jag få veta: Tar finansministern nu avstånd från den kommuniké vi gemensamt författade den 4 mars eller är den fortfarande giltig? Sedan gäller det en annan utredning. Den är inte så känd. Men den är på lång sikt också mycket viktig. Det gäller frågan om de svenska löntagarnas rätt till andel i företagens kapitalbildning. Då säger herr Sträng att det var som om Helén menade att den skulle vara färdig. Det har jag inte alls sagt. Jag har konstaterat att regeringen själv gjorde upp en tidsplan för hur utredningen borde arbeta. Den skulle falla i fas med organisationernas eget utredningsarbete. Regeringen har stått för löftet att utredningen skulle tillsättas vid årsskiftet, den har stått för löftet att direktiven skulle ge möjlighet att belysa olika system, både vad finansministern kallar Heléns linje om enskilt ägda andelar och den andra motsatta linjen om kollektiva branschformer. Det finns med, redovisas öppet, det finns inget att anklaga regeringen för där. Men vad jag frågade var: När man gör upp en tidsplan för en utredning, skall denna då inte börja arbeta? Om en utredning tillsatts vid årsskiftet är det då inte fel att den i dag, den 6 maj, ännu inte har hållit sitt första sammanträde? Det är inte bra att regeringen så dåligt håller reda på viktiga utredningar. Herr Burenstam Linder kunde belysa vad som hade hänt med besparingsutredningen. Det skall inte vara ett skoj med riksdagen. När vi kommer fram till att utredningar skall göras, skall de faktiskt skötas. Jag skall sedan hålla mig till den mera vänliga sidan. Herr Sträng sade: Visst jobbade Helén och folkpartiet för att det skulle bli en skattelättnad på 1600 kr., men vi hjälpte väl till litet grand. Det var det lilla det! Herr Sträng sade dag efter dag: Det går, det går inte; det går, det går inte. Var det en så märklig bragd att till sist traska i väg till LO och TCO och tala om att man ger huvuddelen av deras medlemmar en större skattesänkning än vad de själva har begärt. Var det en så stor bragd? Jag skall inte avslöja fler detaljer, bara herr Strängs slutreplik: ”Det blir ju mycket för dina memoarer det här, Helén!”

Herr talman! När man hör talas om herr Heléns memoarer och hört honom själv här i talarstolen skildra folkpartiets utomordentliga insatser kommer man osökt att tänka på den historiska personlighet som inför berättelsen om sina bragder lär ha utbrustit: ”Potz Donner! Haben wir das alles getan!” Jag kan tyvärr inte översätta det, eftersom man inte får svära här i kammaren. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att här i debatten fastslå alla de punkter på vilka regeringens och mittenpartiernas förslag gynnar de övre inkomstskikten och inte de lägre inkomsttagarna. Det är fem punkter jag vill ta fram. För det första har socialdemokraterna och centerpartiet genom avtalet med folkpartiet gått ifrån den låglöneprofil för skatteomläggningen som de tidigare hade anslutit sig till i skatteutredningen. Hela det här tillägget på ca 1000 milj.kr. vill man uteslutande ge till de grupper som ligger över 35 000 kr. i inkomst. De 1,3 miljoner löntagare som fortfarande år 1976 beräknas ligga under 35 000 kr. i inkomst får ingenting med av det tillskott som folkpartiet skryter med att ha fått igenom. I stället får de kraftigt utökade utgifter genom punktskatterna. Jag är speciellt förvånad över att centerpartiet har accepterat detta, eftersom centerpartiet vid riksdagens början väckte en motion, där man sade att man inte kunde acceptera några förändringar som innebar att utredningsförslagets ursprungliga låginkomstprofil går förlorad. Men den har ju faktiskt ändrats. För det andra är det viktigt att konstatera att den fördubbling av sparavdraget som skulle genomföras med nuvarande konstruktion innebär större fördelar ju mer inkomsten ökar. Om man har 30 000 kr. i inkomst blir skattelättnaden om man fullt kan utnyttja det nya sparavdraget 672 kr. För den som tjänar mellan 100 000 och 150 000 blir skattelättnaden 1232 kr. Vad har det med låginkomstprofil att göra? För det tredje: Att man låter avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften vara kvar inte bara ett år utan två år innebär att de högre inkomsttagarna gynnas än mer. För den som tjänar 20 000 kr. om året innebär den avdragsrätten 560 kr., för den som har 100 000 kr. i inkomst ungefär dubbelt så mycket. För det fjärde: Regeringen och mittpartierna har också avtalat att 18 000 kr. av egenföretagarnas inkomster skall vara fria från arbetsgivaravgift, men lönearbetarna förutsätts däremot genom löneavdrag själva betala arbetsgivaravgift för varenda krona av sin inkomst. Det är en klar orättvisa gentemot löntagarna. För det femte: Kommuner och landsting drabbas i betydande grad av de förändringar av skattesystemet som regeringen och de borgerliga mittpartierna träffat avtal om. De får inte tillfredsställande kompensation för detta. Följden blir, som framgår i dessa dagar, en tendens till försämring av kommunernas och landstingens ekonomi, som framför allt kommer att drabba låginkomsttagarna. Det hjälper då inte att herr Sträng säger att höjningen av arbetsgivaravgiften bara är ekvivalent med en lönehöjning. Det kan stämma för de privata företagen, men det stämmer inte för kommuner och landsting, som inte har den möjlighet de privata monopolföretagen kommer att utnyttja, nämligen att höja priserna på sina varor. Kommuner och landsting har inte så mycket att sälja, och för dem blir därför effekten att de i betydande grad tvingas att höja sina skatter eller skära ned sina utgifter. Herr Sträng vill inte diskutera möjligheten till en omläggning av skattesystemet. Jag har litet svårt att förstå hans utflykt österut. Jag tror inte att hans vänner inom fackföreningsrörelsen vill införa något sovjetiskt skattesystem med sina artiklar och uttalanden, och det vill inte jag heller för den delen, så den sidan av saken kan vi lämna i den här diskussionen. Vad det gäller är vilka andra möjligheter det finns att ta ut skatter. Det går då inte att så enkelt som herr Sträng har gjort avfärda alla de tankegångar som kommit fram om beskattning exempelvis av företagens omsättning och deras produktionsvärde, av energi och råvaruanvändning. Detta måste diskuteras dels som ett alternativ till att bara beskatta arbetskostnader, vilket inte är rättvisande, dels som ett alternativ till hela det övriga skattesystemet.

Herr talman! Herr finansministern reagerar mot att jag har givit uttryck för kritik mot att sådana här uppgörelser på skatteområdet sker utanför riksdagen. Jag vidhåller emellertid kritiken av den anledningen att vi haren viss fastställd ordning för hur ärendena skall komma till behandling i riksdagen. Jag förstår mycket väl att det kan bli problem för en minoritetsregering som gärna vill sitta kvar vid makten trots att den inte har mer än litet drygt 40 96 av de svenska medborgarna bakom sig. Jag tycker emellertid det är allvarligt att uppgörelser med så här dåligt underbyggda kompromisser träffas, och borttagandet av det s.k. taket för socialförsäkringsavgifterna är ett sådant verkligt dåligt underbyggt förslag. Förra gången fick vi den s.k. flaskcirkusen, som sannerligen inte förhöjde riksdagens anseende. Trots detta uppträder de deltagande partierna på liknande sätt denna gång när ingrepp återigen görs i denna typ av beskattning. Om det är som finansministern säger att dessa förslag har varit föremål för diskussioner och noggranna överväganden i dessa partigrupper tycker jag att det är så mycket mer anmärkningsvärt. När resultatet då blir så dåligt finns det ännu större anledning att vara kritisk. Finansministern gör sedan en jämförelse med de försvarsuppgörelser vi träffade. Finansministern sade att vi träffade dessa 1928, men jag förmodar att han menar på 1950-talet. Detta är emellertid någonting helt annat. Bakom dessa uppgörelser låg ett långvarigt utredningsarbete där de olika partierna gemensamt arbetade fram förslag som blev av en helt annan kvalitet än de som nu ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Magnusson i Borås påpekade. Jag sade i hastigheten 1928, men naturligtvis var det 1958. Jag är alldeles övertygad om att våra klartänkta stenografer i mitt tidigare anförande har korrigerat mig på den punkten. När jag säger att det är lönlöst att tala om vilka andra finansieringsmetoder som hade varit bättre är det naturligtvis mot bakgrunden av det TV-program som gick ut till svenska folket och som vi alla avlyssnade. I programmet gjorde representanterna för de två signatärmakterna, centerpartiet och folkpartiet, ett försök att tala om att de inte alls gillade detta men var därtill nödda och tvungna. På regeringsplanet kommer vi inte att gå omkring och säga detta, och jag vore tacksam om de som har skrivit under uppgörelsen ville stå för att detta blev en uppgörelse som vi till slut kom fram till och som ansågs vara sådan att vi kunde acceptera den. När jag talar om försiktighet i samband med villabeskattningen menar jag helt enkelt att det förslag som nu ligger om en höjning av schablonavdraget från 500 till 800 kr. och en höjning av den nedre skiktgränsen från 150 000 till 180 000 kr. utgör en försiktig behandling av villaägare och egnahemsägare. Vid en jämförelse mellan kostnaderna för dem och kostnaderna för dem som bor i flerfamiljshus har inte villaägare och egnahemsägare anledning att säga att de blivit hårt behandlade, trots upptaxeringen med 40 96. Det var detta jag ville ha sagt. När jag sedan tog upp frågan om den faktiska sambeskattningen gjorde jag detta såsom en illustration till att det — även om man beställer en långsiktig lösning av skattepolitiken — hos riksdagsmän och inom partier rinner upp tankegångar om att en viss fråga är så angelägen att man vill ha den utryckt ur sitt sammanhang och särskilt behandlad. På det sättet har Erik Wärnberg i sin egenskap av ordförande i företagsskatteutredningen blivit tvungen att arbeta under de senaste två åren. Han har inte kunnat göra den samlade bedömningen därför att riksdagen har begärt, och haft motiv för att begära, att få en viss fråga utryckt — det må vara frågan om partrederier, interna aktieöverlåtelser eller en specialbehandling av småföretagarnas arvs och gåvobeskattning. Livet är sådant — man nöjer sig inte med att vänta på den slutliga och färdiga lösningen. Detta ville jag bl.a. illustrera med förslaget från skattekommittén om att någonting speciellt måste göras beträffande problemet med den faktiska sambeskattningen. Jag återkommer till den jämförelse mellan folkpensionärer och aktiva som åberopades i debatten. Jag har inte något minne av att jag i något interpellationssvar skulle ha sagt att man bör komma fram till en jämställdhet mellan de aktiva och folkpensionärerna eftersom de aktiva är missgynnade. Jag har faktiskt inte något minne av detta, och det vore intressant om herr Fälldin kunde plocka fram det interpellationssvaret. I så fall får jag naturligtvis ge mig, men när jag nu står och försöker rannsaka hjärta och njurar kan jag inte komma ihåg det. Visst får jag en väldig massa brev ifrån folk med låga inkomster, människor som är pinade av skatten och som säger att de har så dåliga inkomster att de borde få en bättre behandling skattemässigt. Men jag vet inte några som har åberopat just den låga skatten för folkpensionärerna. Det är möjligt att jag har sagt i en allmän debatt att det är någon som har sparat ihop sina pengar och som följaktligen har haft en viss förmögenhet, som diskvalificerat honom från att få de sociala bidrag som kan utgå till en folkpensionär i form av låt mig säga extra avdrag eller som bostadsbidrag. Som vi känner till är ju KBT, de kommunala bostadstilläggen, inkomstprövade. En del brevskrivare har då sagt som så: Jag har ju varit väldigt sparsam och omtänksam i hela mitt liv, men jag får betala skatt och den här pensionären som inte har varit lika sparsam och omtänksam, han får KBT och han får extra avdrag — detta är orättvist! Men det är fortfarande en jämförelse mellan gamla pensionärer. Jag har aldrig märkt att det har funnits en ovilja hos de aktiva, därför att pensionärerna skulle ha det för bra. Det kan delvis bero på att det är litet överraskande för mången att vi har så pass generösa avdragsmöjligheter för just folkpensionärerna. Till herr Burenstam Linder vill jag säga att om Svante Nycander gör gällande att det fanns ett klart intresse från arbetsmarknadsparternas sida att sätta sig ned och träffa någon sorts allmän prisstabiliseringsöverenskommelse, då vet inte Svante Nycander vad han talar om. Den omständigheten att LO:s utredningsavdelning har haft sådana funderingar är inte detsamma som att den beslutande myndigheten inom LO, dvs. landssekretariatet, har ställt några förslag på några slags rundabordsöverläggningar för att komma fram till en stabiliseringsöverenskommelse. Vi håller ju regelbundet våra överläggningar med dem som beslutar i LO, och den här frågan har icke rests. Där har Svante Nycander inte hittat rätt. Han har dragit slutsatser på basis av en inlaga från den ekonomiska avdelningen i LO, men inte av vad sekretariatet anser. När jag tog upp det här med Burenstam Linders ledamotskap i besparingsutredningen var det ju helt enkelt därför att det är där han bör göra sina insatser, och jag önskar honom lycka på vägen, men jag tror att han får ett besvärligt arbete. Det är emellertid det rätta sättet att klara ut det hela. Herr Helén säger: Om nu finansministern sträcker sig bara så långt att han inte har någonting emot att utredningen blir klar, är det ett brott emot uppgörelsen. Hur kan man säga på det sättet? Vi har sagt att parterna är överens om att skatteutredningen bör inrikta sig på att bli klar, så att man kan få en långsiktig skattelösning 1977, men det finns ju ingen som kan kommendera skatteutredningen. Den vet genom det här uttalandet att det finns ett intresse av att den blir färdig. Men man kan ju inte hafsa fram något resultat, och frågan är så pass besvärlig att jag personligen, vilket jag gav uttryck för under partiledarförhandlingarna, ställt i tvivelsmål om inte det här överstiger skatteutredningens förmåga. Jag har den uppfattningen nu, och det även om man står över utredningsledamöterna, ger dem hugg och slag och kommenderar dem. Men det är inte det rätta sättet när man skall vända sig till en utredning som består av så pass respektabla människor som det här är fråga om. Om herr Heléns memoarer har jag ju inte alls uttalat mig, och jag tänker inte heller göra det. Jag har ingen aning om vad han tänker skriva, och därför är hans slutsatser alldeles för snabbt dragna av vad han kallade min slutreplik. Herr Hermansson tog upp de lågavlönade och sade att de fick en relativ försämring. All right, om man vill säga det på det sättet kan man naturligtvis göra det. Men uppgörelsen innebar ändå att de lägre avlönade fick den skattesänkning i kronor och ören som herr Hermansson skrev under på. Att man sedermera också fick en viss punktskattehöjning var ingen nyhet för dem. Det har de alltid fått vart annat eller vart tredje år, vi har följt med när det gällt spritpriser och tobakspriser i den allmänna prisutvecklingen därför att dessa varor inte rimligvis bör bli billigare än varorna rent allmänt blir. Höjningen av elskatten är ett resultat av att vi behövde finansiera inte skattesänkningen utan följderna av den speciella energipropositionen som kammaren under maj månad skall ta ställning till. Jag kunde naturligtvis gärna fortsätta den här debatten om hur man skulle kunna tänka sig alternativen till den nuvarande beskattningen, men jag har en känsla av, herr talman, att tidsutrymmet inte räcker till om jag ger mig in i det. Därför avstår jag från det. Låt utredningen utreda frågorna om beskattning på omsättning eller beskattning på råvaruförbrukning! Det skall den få göra. Jag är alldeles övertygad om att det inte blir så lätt, när vi har sett utredningens resultat, att säga: Detta är lösningen.

Herr talman! Självfallet kan jag inte på de minuter som står till mitt förfogande springa ut och söka rätt på interpellationen i fråga, men jag försäkrar finansministern att han skall få se den. Utan avund mot folkpensionärerna — jag upprepar att vi har drivit på för att ge dem denna skattelättnad — gjorde jag i den interpellationen en jämförelse med äldre människor som t.ex. handlaren, fiskaren, småbrukaren som inte kan komma upp i särskilt höga inkomster men ändå får skatta för fullt. Jag påminde då också om möjligheten att använda ett extra avdrag för dessa. Den här beskattningen har naturligtvis blivit betydligt brutalare för människor i de här inkomstlägena i och med att de har att betala också dessa olika typer av avgifter på sin inkomst: löneskatt, social och sjukförsäkringsavgift. Jag är på det klara med att det kan störa helhetsbilden att det läggs fram förslag från en riksdagsmajoritet om att vissa saker i vårt skattesystem skall tas fram och behandlas med förtur. Men samtidigt får väl finansministern erkänna att det — när en riksdagsmajoritet ställer sig bakom sådana yrkanden — föreligger brister hos regeringen, eftersom det är regeringen som har ansvaret för utredningsväsendet, eftersom det är regeringen som skall ge utredningarna direktiv osv. Det är den slutsats man kan dra. Och jag upprepar att det är ganska enastående att man t.ex. på det här området, som gäller den faktiska sambeskattningen, har hållit tillbaka en lösning så länge som man har gjort. Sedan har jag inte pådyvlat finansministern att han medgett och accepterat sambandet mellan pensionärerna och andra låginkomsttagare. Anledningen till att jag gjorde den här jämförelsen var att finansministern tillät sig säga att det var ett uppkast som var nytt för dagen från min sida. Jag vill påminna finansministern om att detta är en fråga som jag personligen och vi från centern har drivit i många år. Det är alltså inget nytt uppkast. Låt mig sedan säga till herr Hermansson att han, som ändå var med under en betydande del av de här överläggningarna, vet om att jag och andra centerpartister som var med om överläggningarna markerade mycket klart att de 4 miljarder som skatteutredningens majoritet hade lagt ut på inkomster och inkomstdelar under 30 000 kr. över huvud taget inte fick röras. Han vet också att det inte var så självklart i utgångsläget att det skulle vara fallet. Jag upprepar: I och med att denna del ligger kvar i botten och har kompletterats på det sätt som skedde i den slutliga uppgörelsen finns det goda skäl att fortfarande säga att överenskommelsen har låginkomstprofil.

Herr talman! Visst, herr Sträng, skall jag lägga fram de olika förslag till besparingar som vi har i besparingsutredningen, men jag har velat redovisa dem här också, så att inte herr Sträng säger att moderaterna bara pratar om besparingar men inte har några förslag att komma med. Vi har dessutom avgivit en reservation, nr 14, som innebär att riksdagen skall göra klart att det är bråttom att åstadkomma dessa besparingar, så att det kan bli utrymme för verkliga skattesänkningar. Hur mycket jag än talar i utredningen, kvarstår faktiskt det förhållandet att jag inte där företräder en majoritet. Även om jag har goda förslag, kan det hända att socialdemokraterna i utredningen, om de är lika ointresserade som herr Sträng av att det verkligen tas några tag på detta område, inte ställer sig bakom de initiativ som behövs. Vidare, herr Sträng, kvarstår frågan varför skattedebatten fortsätter. Jag har ännu inte fått något svar på det. Regeringen säger att den har genomfört fem skattesänkningar sedan 1970. Det är högt berättigdt att ställa följande fråga: Om regeringen har rätt när den säger att det verkligen är skattesänkningar som har genomförts, varför har då icke skattedebatten i allt väsentligt kommit att nästan avstanna? Varför har man efter fem skattesänkningar, som finansministern själv i en intervju sagt, kommit i det läget att man nu måste börja tala om skatterna som ett hot? Svaret på detta är att det icke är skattesänkningar utan skattehöjningar som genomförts. Under tal om totalfinansiering är det skattehöjningar som genomförts, t.ex. på grund av att inflationen smyghöjer skatterna. I den skatteomläggning som nu diskuteras och med de skatter som det kommer att bli under detta och nästa år blir det omfattande skattehöjningar. Ett exempel är att marginalskatterna kommer att stiga för de genomsnittliga inkomsttagarna — jag vill understryka det — och det är utomordentligt allvarligt. Ett nytt skattesystem, säger herr Sträng, går inte att åstadkomma. Nåväl, ett nytt skattesystem eller lägre skattesatser skulle behövas för att åstadkomma stabilitet i ekonomin, och det har även Gunnar Nilsson sagt. Det är inte bara herr Odhner som hävdat detta. Gunnar Nilsson har sagt: Aldrig mera förhandlingar med den typ av arrangemang som Hagaöverenskommelsen utgör. Det bör väl övertyga herr Sträng om att det behövs andra initiativ än de som han själv överväger. Gunnar Sträng har sagt att han inte tror att det är så lätt att genomföra en skatt på produktionen, och jag håller med honom på den punkten. Men det är mycket märkligt när herr Sträng säger att han träffat alltför många av sina vänner som inbillar sig att en skatt på produktionen är så lätt att genomföra. Herr Sträng måste väl ha träffat sig själv också. Han har ju, som herr Helén och jag tidigare påpekat, i Hagaöverenskommelserna skrivit på att man skall försöka komma fram till ett nytt skattesystem av den typen.

Herr talman! Herr Sträng tycker att signatärmakterna skall stå för Haga II-uppgörelsen och att de även skall deklarera att de gör det. Ja, herr Sträng, jag säger att vi kan stå för den uppgörelse som vi kom fram till. Nu hoppas jag bara att herr Hermansson inte uppfattar det som ett så ohejdat skryt, att han än en gång måste tala utrikiska och citera Fredrik av Hessen. Vi beundrade väl alla herr Hermansson när han lagade strömming i TV häromdagen. Vi beundrar inte herr Hermansson lika mycket när han talar om de sura röda rönnbären. Jag tror att det varit ett genomgående fel i flera av inläggen att man haft svårt att tänka sig in i vilka faktiska lönesummor som kommer att gälla under 1976. Det var ju det felet som skatteutredningens majoritet gjorde när den i december 1974 lade fram ett förslag som var helt otillräckligt för den avtalsrörelse som just skulle sätta i gång. Det är tydligen så att tanken och känslan har för svårt att hänga med när det gäller den faktiska takten i inflationen och i lönehöjningarna. En genomsnittlig LO-medlem kommer 1976 att ligga en bit över 50 000 kr., och det är för de stora grupperna i de vanliga inkomstlägena som vi har varit angelägna om att driva fram de här förbättringarna. Sedan gick det som jag trodde: finansministerns goda humör blåste bort när jag tog upp vad som skall gälla i fråga om den mera varaktiga skattereformen. Det borde väl inte vara så svårt att säga: Det är viktigt och väsentligt att vi nu får fram det mera varaktiga skattesystemet. Vi måste sikta på att försöka klara det! Sedan vet vi alla att det kan komma 170 hinder på vägen som gör att vi till sist misslyckas — remisskritiken blir för hård, spänningarna för stora. Men det är försöket, det allvarligt menade försöket som skall göras. Finansministerns reservationer under förhandlingarna var av precis samma art som de jag nu återger, icke mer än så. Därför hoppas jag alltjämt att det goda humöret skall komma tillbaka och finansministern skall säga: Det är bra för svensk samhällsekonomi, om vi 1977 har ett mera varaktigt skattesystem.

Herr talman! Både herr Sträng och herr Fälldin har tagit upp min kritik av förändringen av låginkomstprofilen i det ursprungliga förslaget från skatteutredningen. Herr Fälldin säger: ”Ja, men låginkomstprofilen är ju kvar.” Herr Sträng säger: ”De lågavlönade fick den skattesänkning i kronor som herr Hermansson skrev under.” Det är inte riktigt korrekt, för jag skilde mig något från skatteutredningens majoritet, men det är en bagatell i det här sammanhanget. Det väsentliga är ju att av den ytterligare miljard som man lade på fick de som ligger under 35 000 kr. inte ett öre. Det måste, herrar Fälldin och Sträng, innebära en förändring av profilen i förslaget; det kan väl ingen människa förneka. Håller man skatteförändringarna likadana som förut för dem som ligger under 35 000 kr. men plussar på för dem som ligger över 35 000 kr., då har man väl ändrat profilen, om inte jag alldeles har missförstått innebörden i ordet profil. Med anledning av herr Heléns kritik av herr Sträng när det gäller tidpunkten för ett förslag från skatteutredningen vill jag säga, att jag instämmer i herr Strängs många reservationer och delar hans försiktighet.

Nu skall man väl inte berätta vad som förekommer i utredningar — det är inte riktigt honnett — men man kan ju säga vad som inte har förekommit där. Jag har i varje fall inte upptäckt något sådant förslag från folkpartiet som skulle innebära en långsiktig lösning av skatteproblemen, och jag tror inte att någon annan av utredningens ledamöter heller har gjort det. Jag tog förut också upp min kritik av de ökade avdragen, och jag tycker att det är väldigt viktigt att peka på den effekt som hela detta avdragssystem har. De många avdragen innebär att ju högre inkomst man har, dess större reella möjligheter har man att göra avdrag. Avdragen växer alltså med inkomsten. Det låter väldigt trevligt att öka på sparavdrag, villaavdrag och alla möjliga andra avdrag, men effekten av detta blir i realiteten att man ytterligare gynnar höginkomsttagarna och försämrar läget, relativt sett, för dem som har låga inkomster.
Herr talman! Jag skall gärna svara på den fråga herr Burenstam Linder har ställt två gånger: Varför fortsätter skattedebatten, fylld av klagan och kritik över de höga skatterna? Det finns flera förklaringar på detta. Även om jag går tillbaka bara till åren 1970-1975, så vet vi att den kommunala skattehöjningen representerar ungefär 4 kr. på den tiden, och det känns för folk med relativt låga inkomster. Det har funnits motiv för denna höjning därför att det har varit en reformverksamhet på den kommunala sidan som har kostat sina pengar. Men det väsentliga är naturligtvis att skattedebatten kommer att fortsätta så länge vi har ett speciellt parti — i det här fallet moderata samlingspartiet — vars företrädare, flitiga som bin, far omkring och försöker övertyga svenska folket om att samhället kan fortsätta ungefär likadant som vi upplever det i dag, men med kraftiga skattesänkningar. På något underligt sätt löser sig problemet i alla fall. Med hänsyn till de agitatoriska medel som ni har till ert förfogande, herr Burenstam Linder, är det givet att en hel del människor, som tycker att skattebördan är stor, gärna faller för den här enkla och osakliga propagandan. Det blir ett annorlunda samhälle om man, som t.ex. moderata samlingspartiet föreslår, tar bort 4150 milj.kr. i förhållande till budgeten som den ser ut i dag. Det är ju innebörden i era partimotioner. Där är den enkla förklaringen. Till herr Helén vill jag säga att det är en orättvis beskyllning mot skatteutredningen om man påstår att den har svårt att hänga med. Skatteutredningen hade sina direktiv. Den skulle göra ett skatteförslag som fick kosta 4 miljarder, och den gjorde det skatteförslaget, som presenterades. I det kunde vi alla observera de komplikationer, de motsättningar som finns i det skattepolitiska skeendet, där olika grupper hävdar sina intressen. En majoritet i utredningen lade fram ett förslag som herr Helén ogillade. Men skyll inte på skatteutredningen! Den gjorde det bästa möjliga av de 4 miljarderna den hade att röra sig med. Sedan skaffade vi fram en extra miljard till skattesänkning, bl.a. genom att lyfta av taket på socialavgifterna. Man kan säga att det var de allra bäst betalda som här fick vara med och bekosta en förstärkning för mellangrupperna, som både herr Helén och jag ansåg det vara befogat att ta hänsyn till när vi nu hade en miljard extra att röra oss med. Det är följaktligen den enkla förklaringen. Herr Hermanssons uppfattning i detta sammanhang gladde mig, eftersom herr Hermansson sitter som ledamot av skattekommittén och alltså har upplevt svårigheterna att komma fram till denna långsiktiga lösning under år 1975. Det är ju det det är fråga om, ifall man skall ta ett beslut på våren 1976 och ha ett nytt förslag den 1 januari 1977. Jag vet att en annan av skatteutredningens ledamöter, herr Krönmark, som också deltog i partiledarförhandlingarna, hade ungefär samma uppfattning — att det är en övermäktig uppgift för utredningen. Vi skrev emellertid fast att detta bör vara en riktlinje, och visst bör det vara det. Alla är vi glatt överraskade om utredningen lyckas. Jag tror inte på det personligen, och jag har sagt tidigare att man inte med hugg och slag kan jaga fram ett betänkande som inte är ordentligt genomtänkt.

Herr talman! Haga Il-överenskommelsen innebär tyvärr en återgång till det tidigare orimligt höga marginalskattetrycket. Om riksdagen antar förslaget måste den genomsnittlige heltidsarbetande nästa år på nytt tjäna tre hundralappar extra för att efter skatt få behålla en enda. Barnfamiljer med en inkomst får kanske behålla en hundralapp av fem. Detsamma gäller flertalet pensionärer. Det har under senare år blivit allt svårare för den enskilde att av egen kraft förbättra eller ens bibehålla sin standard. Allt fler har på detta sätt blivit alltmer beroende av stöd och bidrag av olika slag för att över huvud taget klara sin försörjning. Jag skall bara ge några exempel på detta. Vi betalar ju i dag alla varandras baslivsmedel över statsskatten. Vi betalar i stor utsträckning varandras hyror, inte bara genom behovsprövade subventioner utan också genom generella subventioner till alla som flyttar in i nybyggda lägenheter. Samhället stöder kraftigt men ensidigt den vård av barnen som sker i kommunal regi, och det har lett till att allt fler föräldrar tvingas ställa sig i kö till denna. Det är ur demokratisk synpunkt utomordentligt betänkligt att ett växande antal medborgare för sin försörjning blir alltmer beroende av stöd och bidrag av olika slag. På detta vis äventyras ju inte bara den enskildes självförtroende utan också möjligheterna att på lika villkor välja mellan olika alternativ när det gäller boende, konsumtion och barnens vård. För att komma till rätta med det här problemet krävs en genomgripande förändring av skattesystemet som ger den enskilde tillräckligt mycket över för nödvändig konsumtion, som gör det lönande att arbeta och som inte har en inflationsdrivande effekt på lönekostnaderna och därmed på priserna. Det är därför vi moderater anser att skatteutredningen snarast måste lägga fram förslag om en planmässig sänkning av det totala skattetrycket under en femårsperiod. Det bör möjliggöras genom besparingar och genom att en del av de växande statsinkomsterna årligen sätts av för en verklig skattesänkning. Nu har herr Wärnberg redan besvarat detta vårt yrkande med att det är olämpligt att komma med tilläggsdirektiv — vad skatteutredningen behöver är arbetsro. Men problemet är ju, herr Wärnberg, att det blir ingen arbetsro, det blir ingen varaktig skattereform så länge direktiven för skatteutredningen är sådana att varje skattesänkning måste motsvaras av en minst lika stor skatteökning någon annanstans. De skatteprovisorier som årligen har beslutats under senare år har ju bara inneburit att den enskilde via höjda arbetsgivaravgifter och därmed genom höjda priser själv fått betala sina skattesänkningar och mer därtill. Vad som krävs är — och jag vill upprepa det — en verklig skattesänkning. Skatteutredningen bör också enligt vår uppfattning se på sambandet mellan skattesystemet och det sociala bidragssystemet och även ta upp frågan om negativ skatt. Jag skall så något gå in på de skatteproblem som gäller speciellt barnfamiljer och pensionärer. Under den allmänpolitiska debatten i början av året anförde jag några exempel för att visa hur trängd barnfamiljernas situation är. Jag visade bl.a. att en trebarnsfamilj där en av föräldrarna är hemma och som har en hyra på 800 kr. i månaden måste ha en förvärvsinkomst på över 60 000 kr. för att efter skatt och erhållna bostadstillägg komma upp till socialbidragsnivån här i Stockholm — alltså till vad som kan betraktas som en acceptabel standard. Har familjen i stället fyra barn och en hyra 900 kr. krävs en inkomst på ungefär 80 000 för att familjen skall kunna nå den här standarden. Dessa exempel tycker jag visar ganska väl att ett stort antal barnfamiljer, framför allt de som har flera barn och där en av föräldrarna ofta måste vara hemma, ligger långt under en nivå som kan betraktas som godtagbar. En av anledningarna till detta är just skattesystemet. 1971 års skatteomläggning innebar ju en ändrad skatteskala, och det betyder att hur många eller hur få som än skall leva på en enda inkomst så är skatten, med undantag för hemmamakereduktionen, precis densamma. Men lägger man till detta effekten av de avtrappade bostadstillläggen, så får man det minst sagt remarkabla resultatet att den som har störst behov av en inkomstökning därför att det är flera som skall leva på inkomsten, också vanligen får behålla allra minst. Så länge som barnfamiljer med låga eller vanliga inkomster på det här viset får vidkännas större avbränningar på samma löneökning än andra kommer barnfamiljerna helt naturligt att fortsätta att halka efter andra grupper i samhället. Moderata samlingspartiet har därför krävt tilläggsdirektiv till skatteutredningen om förbättringar för framför allt barnfamiljer med en inkomst. Skatten måste på ett helt annat sätt än nu ta hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten, inte bara till hur många som tjänar in den.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 De gör det därför att de av olika skäl önskar göra detta, eller det kan vara av rent ekonomiska motiv. Det sistnämnda gäller inte minst många låginkomsttagare och framför allt ensamföräldrar, som alltför sällan har något val. En förutsättning för att detta skall vara lönsamt är vanligen att barnen får plats i den starkt subventionerade kommunala barntillsynen. Men väldigt många får inte plats för barnen där, eller också kan man av olika skäl inte utnyttja denna tillsyn. Detta gäller naturligtvis främst familjer med flera småbarn, där vård i det egna hemmet ofta är det enda realistiska alternativet. Dessa barnfamiljer måste då på egen bekostnad skaffa fram en ersättare, något som kan bli nog så svårt och nog så dyrbart, därför att förvärvsavdraget är begränsat till 2000 kr. per år. De måste således av redan beskattade pengar betala lön och sociala förmåner till en ersättare. Men det som blir kvar av förvärvsinkomsten efter skatt och bortfallna bostadstillägg, om en hemmamake tar förvärvsarbete, räcker alltför ofta inte ens till en mycket låg lön för en ersättare. Jag skall ta ett exempel bland många på dessa förhållanden. Det gäller en familj där mannen är anläggningsarbetare och ofta borta under veckorna. Makarna har tre småbarn, men på grund av ryggskada orkar hustrun helt enkelt inte kånka med, bylta på och av barnen osv. Bl. a. av den anledningen är inte heller daghem att tänka på. Hustrun har därför gått tillbaka till sin tjänst som sekreterare och får för det ungefär 35 000 kr. om året, dvs. ungefär 18 kr. i timmen. Under tiden hon arbetar kommer en grannfru och sköter barnen. Hon gör det för en betydligt lägre ersättning än hon skulle haft som hemsamarit, hon får 10 kr. i timmen. Vad innebär då detta arbetsbyte ekonomiskt för den här familjen? Ja, när skatten är betald, när bostadstillägget fallit bort och när hemmamakeavdraget har frånräknats kostar detta arbetsbyte familjen över 7 000 kr. per år. Familjen får alltså drygt 7000 kr. mindre kvar att leva på än om den bara hade haft mannens inkomst. Mannen i den här familjen är minst av allt högavlönad. Därför innebär detta arbetsbyte naturligtvis en oerhört pressad ekonomi för familjen. Jag skulle vilja veta vad utskottets talesmän anser om fall som detta. Inte underlättas sådana familjers situation genom att man som utskottet säger att barntillsynskostnaden är en privat levnadskostnad, och privata levnadskostnader är inte avdragsgilla. Vårdersättning eller skatteskalor som tar hänsyn till barnfamiljernas lägre skatteförmåga är man på socialdemokratiskt håll benhård motståndare till. Vilket råd ger man då familjer som denna, som inte kan utnyttja den kommunala barntillsynen utan helt enkelt är piskade att själva på något sätt ordna barntillsynen? Det är många runt om i landet som verkligen skulle vilja höra regeringspartiets syn på denna sak. I moderata samlingspartiet anser vi att sådana barntillsynskostnader som har ett direkt samband med föräldrarnas förvärvsarbete och som är oundgängligen nödvändiga för detta skall betraktas som utgifter för inkomstens förvärvande och därför vara avdragsgilla.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 Några ord också om den faktiska sambeskattningen. Herr Sträng var orolig för att det gemensamma borgerliga kravet på ett förslag i denna fråga redan under innevarande år alltför mycket skulle belasta såväl skatteutredningen som regeringen. Jag måste för min del säga att jag finner det självklart att otåligheten i den här frågan växer. Det är fem år sedan riksdagen tog principen om individuell beskattning. Fortfarande har vi kvar den faktiska sambeskattningen och enligt en betydligt hårdare skatteskala än som skulle ha gällt om de hade fått beskattas var för sig. Med inflationen och de höjda marginalskatterna ökar olägenheten för dessa familjer av att makarna inte får beskattas var för sig. Enligt vad jag har inhämtat från ledamöter av skatteutredningen ligger också utredningsmaterialet i denna fråga mycket långt framme. Så förfärligt svårt skall det väl ändå inte vara att äntligen få den här självklara rättvisefrågan i hamn. Utskottet är enigt om att sparavdraget skall fördubblas fr.o.m. 1976 års taxering. Man anser att den stimulans av det enskilda sparandet som detta innebär är väl motiverad. Från moderat håll instämmer vi i detta. Sparavdraget kan sägas vara ett slags kompensation för de penningvärdeförsämringar som urholkat sparade medel. Men enligt vår uppfattning räcker det inte med detta. Väldigt många, framför allt barnfamiljer, har i dag mycket små möjligheter att över huvud taget få något över att spara. Det som återstår av inkomsterna efter skatt går huvudsakligen åt till mat, hyra och andra nödvändiga utgifter. Därför har vi från moderat håll i flera år föreslagit en rad åtgärder för att göra det möjligt också för dessa grupper att spara. En egen bostad är för många människor ett så naturligt sparmål och en så efterlängtad boendeform att det finns all anledning för statsmakterna att underlätta sparandet till en sådan. Även därutöver önskar vi utredning om en generös premiering av hushållssparandet med särskild inriktning på låginkomsttagare och barnfamiljer. Vi vill också att den utredning som har tillsatts om löntagarfonder skall få tilläggsdirektiv att undersöka möjligheterna att införa sparlön. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4. Herr talman! Till sist kommer jag till pensionärernas beskattning. Det är onekligen en mycket svår och invecklad fråga, som rymmer många snåriga aspekter. Jag skall därför be att få ta kammarens tid i anspråk för att gå igenom några av dessa. Pensionärer som utöver folkpension och pensionstillskott bara har mindre sidoinkomster är i dag vanligen befriade från skatt. Detta sker genom att de medges extra avdrag utöver de sedvanliga. Men avdragen trappas ju av, om inkomsterna överstiger dem som annars hade varit skattefria. Det betyder att man då måste betala skatt både på den extra inkomsten och på delar av den inkomst som förut hade varit skattefri. Det fungerar på samma sätt som en extra hög marginalskatt. Dessutom avtrappas bostadstillägget. Detta har medfört att många pensionärer under senare år nära nog har fått betala för att de har förtjänat något extra eller har haft andra sidoinkomster. Alltför ofta har skatt och avtrappade bostadstillägg tagit mellan 90 och 100 96 av extrainkomsten. Naturligtvis är detta orimligt. Moderaternas kritik har också lett till att bostadstillägget fr.o.m. i år trappas av med en tredjedel i stället för som tidigare med 50 96 av de extra inkomsterna. Men det innebär inte att allt i dag är bra. Jag skall be att få återkomma till detta. Samtidigt har pensionerade makar sambeskattats på så sätt att det extra avdraget har beräknats i förhållande till deras gemensamma inkomster. Många pensionärer som bara har folkpension har på det viset drabbats av höga kvarskatter därför att den andre maken haft vissa inkomster. Talet om skattefri folkpension gällde alltså inte i de fallen. Detta har — som både utskottet och herr Sträng framhåller — väckt stark irritation bland de gifta pensionärerna, och det rimmar ju illa med principen om individuell beskattning av A-inkomster. Därför föreslås nu individuell inkomstprövning av det extra avdraget. Gift pensionär skall, oberoende av makens inkomst, kunna få ett så stort extra avdrag att folkpensionen och en sidoinkomst på högst 3 800 kr. blir skattefria. I sidoinkomsten skall — i motsats till vad förhållandet är nu — också pensionstillskotten inräknas. För ensamstående skall motsvarande bestämmelser gälla. Detta låter i och för sig bra, och det finns all anledning att tillstyrka övergången till individuell skatteberäkning så långt. Ser man närmare på förslaget, visar det sig dock att den föreslagna särbeskattningen bara gäller om den pensionerade och hans eller hennes make har en förmögenhet under 50 000 kr. Skulle den sammanlagda förmögenheten överstiga 80 000 kr., utgår inga som helst extra skattelättnader. Det kan medföra att en pensionär som saknar förmögenhet och bara har folkpension och pensionstillskott ändå drabbas av en avsevärd skatt just därför att maken har vissa tillgångar — tillgångar som maken i vanlig ordning skattar för och som i sin tur påverkar hans eller hennes extra avdrag. Den föregivna särbeskattningen kan alltså i själva verket många gånger bli en ”sambeskattning” — men inte med den andre makens inkomst, utan med den andre makens förmögenhet. Men förslaget innebär inte bara detta. Det innebär dessutom att båda makarnas extra avdrag skall avtrappas mot en och samma förmögenhet. Det betyder att förmögenhetsinnehavet för makar leder till en dubbel avtrappning av avdragen. Jag skall med ett exempel visa hur orimligt och orättvist detta kan slå. Låt oss ta två ensamstående folkpensionärer, t.ex. två syskon som bor tillsammans och som vardera har en tillgång på 40 000 kr. och utöver folkpensionen en sidoinkomst på 3 800 kr. Dessa pensionärer befrias helt från skatt. Deras extra avdrag blir nästa år drygt 8 000 kr. var. De får alltså tillsammans 16 000 kr. i extra avdrag. Skulle dessa pensionärer i stället vara gifta och alltså tillsammans ha tillgångar på 80 000 kr. får de inte bara betydligt lägre folkpension, de får dessutom inte ett enda öre av de 16 000 kr. i extra avdrag som de skulle ha fått som ensamstående. Vi moderater finner detta orimligt. Vi har därför yrkat att vid bestämmandet av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga skall hänsyn bara tas till vederbörande pensionärs egen förmögenhet, inte till makens. Först då kan man tala om en individuell beräkning av skatten för pensionärer. Till grund för de nya bestämmelserna om pensionärernas beskattning ligger ju skatteutredningens betänkande från förra året. Där föreslås en garantiregel som innebär att de gamla reglerna för beskattning av folkpensionärer skall gälla också i fortsättningen om dessa ställer sig fördelaktigare. Garantiregeln skulle alltså gälla så länge det fanns behov av den. Men i propositionen begränsas denna övergångstid till ett år. Enligt vår uppfattning bör man här följa skatteutredningens enhälliga förslag. Det finns, menar vi, ingen anledning att låta några pensionärer med de små inkomster det här är fråga om — det gäller t.ex. familjer där ene maken har partiell pension — drabbas av en försämring. Till sist, herr talman, skall jag helt kort ta upp frågan om skattefri folkpension. Jag nämnde inledningsvis att folkpensionärer ofta knappast har fått behålla något om de arbetat extra, haft ATP eller andra sidoinkomster. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär, som jag nämnde, att folkpensionär får ha en inkomst på högst 3 800 kr. inklusive pensionstillskott utöver folkpensionen utan att betala skatt. Förslaget innebär också att detta extra avdrag trappas av med 40 926 av den inkomst som överstiger det skattefria beloppet. En folkpensionär som har en sidoinkomst utöver 3 800 kr. i form av förvärvsarbete, ATP eller dylikt kommer därigenom och genom bortfallet av bostadstillägg att drabbas av en marginaleffekt på mellan 75 och nära 100 96 i de vanligaste inkomstlägena. Detta kan inte ses som en tillfredsställande lösning på problemet med pensionärernas beskattning. För många betyder det oerhört mycket för hälsa och välbefinnande att de kan fortsätta att jobba efter förmåga också efter pensioneringen. Men motivet för detta riskerar att komma bort om nära nog hela inkomsten försvinner i skatt och förlorade bostadstilllägg. Det är en klen tröst att, som utskottet gör, konstatera att folkpensionärerna ändå har en gynnsammare total skatt än andra skattebetalare. Det förtjänar också att påpekas att pensionstillskottet redan 1978 nära nog kommer att uppgå till det som skattefritt medgivna beloppet 3 800 kr. i sidoinkomst. Även för dem som då bara har folkpension och pensionstillskott kommer således varje extra krona han eller hon förtjänar att belastas på detta sätt. Den lösning som vi har förordat är att ett belopp motsvarande folkpensionen alltid borde vara skattefritt för pensionärerna, alltså att grundavdraget för pensionärer bör uppgå till ett belopp motsvarande folkpensionen. Det extra avdrag som därutöver skulle krävas för en skattefri sidoinkomst på 3 800 kr. skulle då begränsa sig till detta beloppet och alltså bli betydligt mindre än enligt propositionens förslag. Avtrappningen av detta extra avdrag skulle då kunna göras betydligt mindre brant och således medföra mindre förödande marginaleffekter för vanliga pensionärer. Vi har därför i reservationen 3 yrkat på att principen om skattefri folkpension bör vara vägledande vid den mer genomgripande omläggning av skattesystemet som nu förhoppningsvis stundar.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

Herr talman! Låt mig börja där fru Troedsson slutade, dvs. med att ta upp frågan huruvida det är rimligt att alla folkpensionärer skulle få ha folkpensionen skattefri oberoende av sin ekonomiska ställning i övrigt. Det är klart att om vi kunde ha ett grundavdrag ungefär på den nivå som folkpensionen går upp till vore det i högsta grad glädjande och mycket välbehövligt. Men det finns tyvärr inte några möjligheter till det, i varje fall inte inom de närmaste åren. Statsskatten kommer nu i de lägre skikten att bli låg, 4 26, men kommunalskatten tas ju ut även på låga inkomster. En höjning av grundavdraget för alla till ungefär folkpensionens nivå skulle betyda ett enormt skattebortfall för kommuner och landsting. Det är alltså omöjligt med en sådan höjning. Beskattningen av folkpensionärerna var en av de frågor som vi i skatteutredningen ägnade den mesta tiden åt när vi utarbetade det förslag som lades fram strax före årsskiftet. Vi kom emellertid fram till att man inte kunde avskaffa sambeskattningen av förmögenhet för folkpensionärerna när man inte kunde avskaffa den för övriga. Frågan om att göra folkpensionen skattefri, oberoende av inkomst och förmögenhet i övrigt, vill jag belysa genom att ta ett direkt exempel. Jag skall inte nämna några namn, men vi har här i kammaren flera kamrater som är folkpensionärer. Skulle det vara rimligt att de fick ha folkpensionen skattefri? Jag skall inte gå vidare in på det — jag ville bara ställa frågan. Jag tycker att den i ett nötskal belyser det hela. Villabeskattningen är en av de stora frågorna i dagens debatt. Här förfäktar finansministern och skatteutskottets majoritet att de lindringar som är föreslagna i propositionen är tillräckliga för att eliminera verkningarna av de starkt höjda taxeringsvärdena. Man gör det genom att gå in på de fördelaktiga skatteregler som gäller för egnahemsägare vilka ju får dra av räntorna i deklarationen. Det ligger väl en del sanning i det resonemanget. Men till sin alldeles övervägande del blev resonemanget oriktigt redan genom beslutet i höstas om den nya bostadspolitiken. Det innebär ju att räntan vid den statliga belåningen av småhus höjs från tidigare 5,396 till 696 i ingångsskedet, medan den för flerfamiljshusen sänks från 5,1 96 till 3,9 926. Den årliga uppräkningen går snabbare. Man avskaffar subventionerna helt för småhusen redan efter 7-8 år medan man för flerfamiljshusen subventionerar 25-30 år fram i tiden. Jag tror alltså att det här argumentet — som tidigare ägde en viss riktighet — att småhusen var gynnade är eliminerat genom den förändrade bostadspolitiken. Då är frågan: Är det rimligt att skärpa beskattningen av villorna genom effekterna av de höjda taxeringsvärdena? Jag och även övriga inom mitt parti accepterar propositionens förslag för de högsta skikten. Men vi anser att de föreslagna 800 kr. i botten är för lågt — det vore riktigare med en tusenlapp — och vi vill ha gränsen höjd från tidigare 150 000, inte till 180 000, utan till 200 000 kr. i de lägsta skikten. Den faktiska sambeskattningen har diskuterats rätt mycket här i dag. Det är klart att man, som herr Hermansson påpekade, inte skall lämna ut några interiörer från arbetet i utredningar. Men man kan göra det genom att tala om vad som inte skett där. Vad jag kommer att tala om blir väl en blandning av vad som skett och inte skett. 1972 års skatteutredning kom i ett tidigt skede av arbetet överens om att den faktiska sambeskattningen borde höra till de frågor vi skulle kunna lösa med förtur. Redan för två år sedan hade vi kommit ganska långt i förslagsutarbetandet. Det fick läggas åt sidan därför att vi fick det extra uppdraget att arbeta fram det som så småningom blev det provisoriska skatteförslaget Haga I, och sedan kom Haga II. Men trots detta hade vi kring årsskiftet ett förslag som var i det närmaste färdigt.

Jag har varit väldigt fundersam vad detta kan bero på, men efter finansministerns inlägg i dag är jag fullt på det klara med var orsaken ligger. När man diskuterar skattetryck, skattesänkningar osv. är det alldeles uppenbart att vi i ett land som vårt med de stora anspråken på samhällsservice på olika områden måste röra oss med betydande skatteuttag, direkta eller indirekta skatter, eller — som det mer och mer har blivit —- en blandning därav. Detta innebär naturligtvis tillsammans ett mycket hårt skattetryck. I den statliga skatteutjämningsnämnden där jag är ledamot sedan många år tillbaka — skatteutjämningsnämnden är ju inte en så viktig nämnd som det i och för sig låter av namnet, utan den har mycket blygsamma uppgifter — var vi för en del år sedan ute och reste i en del kommuner i Norrlands inland. Vi skulle titta på särskilt skattetyngda kommuner. Jag drar mig till minnes att det var speciellt en kommun vi var intresserade av, därför att den hade landets högsta utdebitering av kommunal och landstingsskatt. Den sammanlagda utdebiteringen låg på 22 kr., och vi var intresserade av att se hur en kommun egentligen fungerade som hade en sådan enorm utdebitering. I dag är naturligtvis fortfarande en 22-kronorskommun väldigt intressant. Men nu undrar man hur en kommun kan fungera med en så låg skatt. Nu är det en unik företeelse med en kommun som inte har högre utdebitering. Jag skall ta ett exempel från mitt eget landsting som är ett av de 180 mindre landstingen i landet. Först år 1965, då landstingen i vårt land hade varit i funktion i 100 år, kom Hallands läns landsting upp till en omslutning på 100 miljoner. Nu kalkylerar vi med att vi år 1980, alltså 15 år senare, bryter igenom miljardvallen. Vi har alltså tiodubblat utgifterna på 15 år. Vi har ändå inte tagit på oss sådana nya uppgifter, som åtminstone något landsting gjort, nämligen att klara kollektivtrafiken. Det är givetvis fråga om förbättrad service och i viss mån nya arbetsuppgifter, men de ökade utgifterna för vårt landsting ger framför allt en belysning av den enorma inflationen. Det är väl uppenbart att vi inte kan fortsätta i den nuvarande takten hur länge som helst. Det bekymmersamma är att vi varje år konstaterar att så här kan vi inte fortsätta, men så gör vi det ändå. På ett eller annat sätt hankar det sig fram.

Det är utomordentligt oroande. Det här var några reflexioner jag ville göra i anslutning till debatten här i dag. Centerns yrkanden har redan framställts av Stig Josefson, och jag ansluter mig till dessa.

Herr talman! Vi har gjort en uppdelning bland tre av oss socialdemokratiska ledamöter i skatteutskottet, och det har då fallit på min lott att belysa tre moderatmotioner och en gemensam borgerlig motion. Låt mig ändå berätta om den reflexion jag gjorde när jag lyssnade på herr Burenstam Linder, som skulle spara ihop en miljard och sedan använda den till stora och betydelsefulla skattesänkningar. Han värderade inte den skattesänkning vi nu genomfört särskilt högt och tyckte inte att den var värd någonting, men den kostade ändå 4,9 miljarder kr. Det skulle väl betyda att hans miljard inte skulle räcka så förfärligt långt för skattesänkningar. Jag fick också intrycket av att man inte är riktigt överens inom moderata samlingspartiet. Om vi skulle bifalla alla fru Troedssons önskningar här i riksdagen skulle herr Burenstam Linders miljard alla redan vara försvunnen, och han skulle inte ha några pengar kvar för att infria sina önskningar. I reservationen 3, som redan har kommenterats av flera talare och i och för sig skulle vara onödig att ta upp, anförs som en grundläggande princip från den moderata sidan att folkpensionen bör göras skattefri. Det betyder, som herr Andersson i Knäred påvisat, att inkomsttagare med mycket höga inkomster skulle få grundavdraget och sin folkpension helt obeskattade. Det är väl ändå ett avsteg från den princip som vi har omhuldat i många år om att lika skatt skall utgå vid samma inkomstförhållanden. Det skall medges att principen har frångåtts för folkpensionärer som har enbart folkpension, pensionstillskott och viss, mindre sidoinkomst. Dessa pensionärer uppbär också helt skattefria bostadstillägg. Det innebär att den övervägande delen av folkpensionärerna helt eller delvis är befriade från skatt genom att de erhåller extra avdrag. Enligt de regler som gällt t.o.m. årets taxering har dock folkpensionär, vars make haft inkomst, vid fastställande av det extra avdragets storlek fått detta fastställt med beaktande av makarnas sammanlagda inkomster. Detta har haft till följd att den av makarna som haft folkpension som enda inkomst blivit skattskyldig genom att det extra avdraget har nedsatts. Genom det beslut vi i dag kan fatta undanröjs denna bestämmelse. Jag vill till fru Troedsson säga att det inte var något moderat förslag i 1972 års skatteutredning att den individuella beskattningen av folkpensionärer skulle genomföras. Det skall ni inte göra er så glada över. Det förslaget kom från annat håll. I fortsättningen blir det alltså ingen sammanläggning av makarnas inkomster för att fastställa det extra avdraget. Ett undantag görs dock om det finns förmögenhet. Moderaterna föreslår att denna bestämmelse skall utgå. Utskottet avstyrker yrkandet med motivering att det skulle kunna leda till förmögenhetsöverföringar i syfte att uppnå största möjliga extra avdrag. Om makarna tidigare har haft sin förmögenhet uppdelad mellan sig bör inte en ändrad bestämmelse kunna leda till skattefavörer genom att förmögenheten nu fördelas annorlunda. Sedan finns det en garantiregel som innebär att de gamla reglerna gäller under ytterligare ett år. Jag är medveten om att skatteutredningen inte hade tidsbegränsat detta, men vi var helt på det klara med att de gamla reglerna inte gick att behålla i längden; efter något eller några år skulle de avskaffas. Finansministern har ansett det vara riktigt att garantiregeln kan gälla under ett år, och majoriteten i skatteutskottet instämmer i detta. Jag vill sedan ta upp moderaternas reservation 5 beträffande förvärvsavdrag. Detta avdrag skulle tillåtas för styrkta utgifter, begränsade till ett belopp som för varje år skall fastställas av riksskatteverket. Utgifterna skall avse tillsynskostnader för barn upp till 10 års ålder. Detta betyder en radikal förändring mot de regler som nu gäller. Alla gifta eller ensamstående med barn under 16 år kan t.ex. utnyttja ett schablonavdrag med 25 926, dock högst 2000 kr. Rätten till ett sådant avdrag skulle ju försvinna om vi följde moderaternas yrkande. Denna schablonregel är inte förbunden med något krav på att kostnaderna skall styrkas. En förvärvsarbetande har förmodligen kostnader för tillsyn av barnet under de första 8-9 åren, men ringa och i många fall inga kostnader därefter och fram till det att barnet är 16 år. Den förvärvsarbetande får ändå tillgodogöra sig avdraget ända tills barnet blir 16 år. Ett genomförande av förslaget i moderatreservationen skulle medföra en skatteskärpning för många i dag förvärvsarbetande. Detta avdrag prövas ju dock av 1972 års skatteutredning. När det gäller den faktiska sambeskattningen har de borgerliga partierna en gemensam reservation. Det är förmodligen riktigt — åtminstone i vissa inkomstlägen — att den faktiska sambeskattningen leder till högre skatt om inkomst av jordbruk, rörelse eller annan förvärvskälla endast beskattas hos en av makarna. Nu är utskottet underrättat om att 1972 års skatteutredning med förtur utreder detta problem. Varken jag eller herr Andersson i Knäred avslöjar några hemligheter från utredningen genom att tala om att vi under arbetets gång har mött massor av problem beträffande vilkas lösning vi inte har kunnat enas. Ett av dessa problem är frågan om vi skall ha en tvingande lagstiftning om särbeskattning oavsett storleken av den inkomst som rörelsen lämnat. Där har framför allt de borgerliga ledamöterna varit tveksamma och velat sätta en lägsta inkomstgräns. En tvingande lagstiftning skulle vara den mest rättvisa lösningen. Om vi bara skall ha en särbeskattning när en sådan betyder skattefördelar kvarstår andra orättvisor. Jag tänker då bl.a. på att när två makar arbetar gemensamt i en rörelse och endast en av makarna taxeras för densamma, går den andra maken förlustig rätten till ATP grundande inkomst liksom sjukförsäkring och andra förmåner som är bundna till inkomstens storlek. Det är ju ofta kvinnan som drabbas av detta, eftersom mannen redovisar inkomsten av rörelsen. Skulle makarna separera när de är i 45-50-årsåldern har kvinnan arbetat många år utan att ha intjänat något försäkringsskydd. Om riksdagen skulle bifalla det i reservationen 8 framlagda förslaget om extra familjeavdrag med 2 000 kr. för s.k. enarbetstagare med hemmavarande barn under 10 år betyder detta att vi återgår till de förhållanden vi hade före det allmänna barnbidragets införande. Ett av motiven för barnbidragets införande var att alla barn skattemässigt skulle värderas lika, oavsett föräldrarnas inkomst. Ett bifall till moderaternas förslag skulle återföra oss till den tid då samhällets stöd till barnfamiljerna varierade med hänsyn till om barnet levde i en familj med goda eller dåliga inkomster. Vi har tidigare beslutat om en höjning av barnbidraget med lika belopp, nämligen 300 kr. från den 1 januari 1976 oavsett om barnfamiljen har god eller dålig inkomst. Detta tycker jag är den riktiga lösningen. Den familjesituation som fru Troedsson manade fram för oss i talarstolen får naturligtvis lösas med familjebostadsbidrag och med andra sociala hjälpmedel. Den löser man inte skattevägen, för då blir det en oriktig lösning. I debatten har också kritiserats 1972 års skatteutrednings förslag. Herr Helén var glad över att det inte genomfördes och att man kunde genomföra en skattesänkning för inkomsttagare med inkomster över 35 000 kr. med 1 600 kr. i stället för de 1 200 kr. som utredningen föreslagit. Som finansministern framhållit har utredningen förverkligat de givna direktiven. Vi hade 4 miljarder att omfördela, och det fann vi en lösning på. Att det sedan blev en politisk kompromiss som sträckte sig längre än till de 1 200 kr. har vi från utredningens sida naturligtvis inte känt som någon bister kritik över vårt arbete, eftersom finansministern också skaffade fram pengar för att finansiera den ytterligare skattesänkningen. Det har talats om när 1972 års skatteutredning kan bli färdig. Ja, hittills har vi sammanträtt så ofta vi har funnit dagar då det varit möjligt för oss alla. Det är skattekunniga och idérika ledamöter i utredningen. Vi har många tankar som vi vill få prövade. Vi har ett utomordentligt duktigt och ambitiöst sekretariat som jobbar fram promemorior till oss i den takt som är möjlig och i den takt vi kläcker idéer. Men jag vill hävda den uppfattningen att det väl ändå är bättre att skynda något långsammare och få ett något så när riktigt skatteförslag än att ha bråttom och komma med ett ofullständigt förslag. Herr Helén var väl den som tryckte hårdast tidigare i debatten på att utredningen bör kunna bli färdig nu i höst för att riksdagen skall kunna ta ställning på våren 1976.

Jag har personligen inga förväntningar att 1972 års skatteutredning blir färdig med ett förslag till hösten 1975. När vi blir färdiga beror inte bara på socialdemokratiska ledamöter i utredningen. Det beror precis lika mycket på de borgerliga och de kommunistiska ledamöterna.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Kristenson tydligen tycker att det är helt i sin ordning att en fyrabarnsfamilj måste ha över 80 000 kr. i inkomst trots bostadstillägg för att kunna klara sig över socialbidragsnivån. Vi anser inte att det är helt i sin ordning utan finner det orimligt. Vidare konstaterar jag att herr Kristenson tycker att det är helt i sin ordning att en pensionär som inkl. folkpension kanske har 20 000-25 000 kr. bara skall få behålla ungefär 15 kr. av varje hundralapp som han eventuellt tjänar extra. Vi tycker icke att detta är rimligt. Jag konstaterar också att herr Kristenson inte har någonting att säga om den orättvisa när det gäller att beräkna extra avdrag för folkpensionärer som ligger i att äkta makar får sitt avdrag dubbelt reducerat om de har en viss förmögenhet. Som vanligt klagar man på risken för förmögenhetsöverflyttning. Men kan vi inte då, herr Kristenson, vara litet konstruktiva och säga att äkta makar som är pensionärer betraktas som om de hade hälften var av den gemensamma förmögenheten så slapp vi den här dubbelbeskattningen? När det gäller barnfamiljerna och förvärvsavdraget är det väl — om det kostar 60 000-70 000 kr., som det kommer att kosta nästa år, att ha tre barn på daghem — motiverat att den som själv står för sina barntillsynskostnader och besparar skattebetalarna mycket stora utgifter åtminstone får dra av dessa kostnader. Naturligtvis har vi tänkt oss att det här förvärvsavdraget skall ha ett schablonavdrag i botten av ungefär den typ som finns nu — detta för att undvika alltför mycket besvär för skattemyndigheterna. Någon skattehöjning för dem som har barn mellan 10 och 16 år är det alltså inte fråga om. Men jag skulle vilja ställa en fråga till herr Kristenson, den som jag ställde i mitt förra inlägg: Vad svarar vi alla de föräldrar som av olika skäl måste förvärvsarbeta och som av olika skäl inte kan utnyttja den kommunala barntillsynen? Det som blir kvar räcker ofta inte till en ersättare. Skall vi säga att socialdemokraternas inställning är att de kanske får skylla sig själva för att de skaffat sig barn? Skall vi säga att de får betala lön svart och strunta i att betala skatt och sociala förmåner för ersättaren? Eller skall vi säga att de kan betala ännu lägre ersättning till en ersättare än de gör i dag, att det är socialdemokraternas råd? Eller skall vi helt uppriktigt säga att socialdemokraterna blankt struntar i dessa familjers situation? Det är dess värre det intryck jag har av det hela. Beträffande många av dessa problem som jag har tagit upp kan man naturligtvis diskutera olika lösningar, och vi är öppna för det. Men jag skulle önska att man erkände att problemen finns där.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Troedsson att jag inte behöver tala om för henne vad moderaterna skall ge dessa människor för svar. Vad vi från socialdemokraterna svarar skall jag själv tala om för dem.
Herr talman! Eftersom vi dess värre har en socialdemokratisk regering och det är socialdemokraterna som lägger fram propositioner och annat —- som herr Kristenson är väl medveten om — är gemene man i allmänhet oerhört intresserad av vad socialdemokraterna har för förslag till lösningar på de problem som jag har fört fram här.
Herr talman! Jag hoppas att den ärade talmannen tycker att jag kommit på bättre tankar om jag nu inte använder de tio minuter som jag antecknade mig för när jag beslutade mig för att delta i debatten om skatteutskottets betänkande nr 25. Jag behöver bara några få minuter för att framföra det jag vill ha sagt. Jag och några partikamrater har väckt en motion som behandlas i detta digra och innehållsrika betänkande, motionen 424. I den begär vi att riksdagen uppdrar åt regeringen att undersöka konsekvenserna av nuvarande beskattningsregler för upprustning och ombyggnad av bo Anledningen till att vi väckt motionen är att beskattningsreglerna har mycket stor betydelse för hur bostadssaneringen skall kunna genomföras efter de linjer som riksdagen har fastlagt.

Jag visste inte det när motionen väcktes. Min tillförsikt är så mycket större som det meddelas att det är bostadsdepartementet som handlägger ärendet. Mot den bakgrunden har vi väl anledning att rätt snabbt förvänta oss resultatet av dessa överväganden. Då kanske vi får tillfälle att återkomma med en detaljdiskussion - om nu inte förslaget är så bra att vi kan acceptera det direkt.

Herr talman!

Som det framgår i min motion kommer denna höjning att slå hårt på det skogsdominerade jordbruket. Den höjning av den skattepliktiga gränsen vid förmögenhetsbeskattning från 150 000 till 200 000 kr., som i skatteutskottets betänkande nr 25 åberopats som ett av motiven för avslag på motionen, täcker för vissa fastigheter inte mer än några få procent av skogstaxeringshöjningen. Lantbruksföretag kännetecknas av stort kapitalbehov och en jämförelsevis låg omsättning. Därför är kapitalskatteproblemen här mycket påtagliga. Den nya värderingsregeln för lagertillgångar och inventarier vid förmögenhets och arvsbeskattning är bra men berör knappast skogs bruket, eftersom de stora skogsmaskinerna är så avancerade och dyrbara, att de nästan uteslutande kan användas i entreprenadform. Förmögenhetsskatten måste betalas med skattade pengar. Detta innebär att man enbart för att klara ökningen av förmögenhetsskatten på den större fastigheten måste öka sin nettoinkomst med ibland nästan det dubbla, eftersom skatter, ATP och andra sociala avgifter ökar i motsvarande grad. Att betala skatter för förmögenheter, som är placerade i bank eller i börsnoterade aktier och obligationer är inte omöjligt, men om tillgångarna är investerade och hårt bundna i jordbruksfastigheter eller andra familjeföretag, blir läget ett helt annat. Vid de regler som gällt tidigare fick företagsförmögenhet mellan 500 000 och 2 milj.kr. reduceras med 25 26. Detta stadgande är borttaget. Förmögenhetsskatt måste betalas oavsett om det är ett bra eller ett dåligt skördeår, bra eller dåliga skogspriser. Dessutom är det inte konkurrens på lika villkor mellan olika ägarkategorier. Sålunda drabbas inte domänverk, kyrka, aktiebolag o.d. av samma förmögenhetsbeskattning. Detsamma gäller den eviga realisationsvinstbeskattningen, som i hög grad berörs av de höjda taxeringsvärdena, som här slår hårt på grund av inflationen. Även här är det ju de enskilda fastigheterna som drabbas, eftersom det i princip endast är där ägarbyte förekommer. Det är orimligt att år efter år betala förmögenhetsskatt på den del staten lägger beslag på vid dödsfall eller annan fastighetsöverlåtelse. I vissa fall kan denna uppgå till hälften av det upplösta boets behållning. Denna latenta skatteskuld kommer för det sammanlagda skogs och jordbruket att öka med miljardbelopp efter 1975 års fastighetstaxering, om man inte gör justeringar i gällande lagstiftning i väntan på långsiktigare förslag från företagsskatteberedningen. Detta är inte längre ett problem för några få stora markägare, utan drabbar betydande grupper av just de lantbruksföretag som myndigheterna säger sig vilja slå vakt om.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i mitt inlägg uppehålla mig vid två avsnitt av skatteutskottets betänkande nr 25, nämligen dels frågan om villabeskattningen, dels frågan om dryckes och förpackningsskatten. Nu har herr Josefson tidigare i dag utförligt redovisat utskottets ställningstagande när det gäller dryckes och förpackningsskatten och förklarat varför utskottet har valt en annan lösning än den som har föreslagits i propositionen, och jag kan därför nöja mig med att i den delen yrka bifall till utskottets hemställan. Villabeskattningen har också varit föremål för åtskilliga inlägg under dagens lopp, och jag kan för den skull mycket kort redovisa utskottsmajoritetens ställningstagande i den frågan. Vi har helt kunnat ansluta oss till propositionens förslag, som i sak innebär att schablonavdraget justeras från nuvarande 500 kr. till 800 kr. samt att 2-procentsgränsen justeras från 150 000 kr. till 180 000 kr. taxeringsvärde. Vi anser att effekten av de höjda taxeringsvärdena genom de här justeringarna mildras på ett sådant sätt att höjningarna inte väsentligt påverkar boendekostnaderna för ägare av mindre villafastigheter. Förslaget betyder att drygt 90 926 av alla landets villafastigheter kommer att hamna under 2-procentsgränsen när det gäller att beräkna inkomst av fastigheten, medan ca 10 96 får vidkännas en högre intäktsprocent än 2 96 för den del av taxeringsvärdet som ligger över 180 000 kr. Center och folkpartiledamöterna i utskottet har ansett att regeringens förslag är otillräckligt, och de har reserverat sig för att gå ytterligare en bit med såväl schablonavdraget som gränserna för beräkningen av inkomst av villafastigheterna. Schablonavdraget föreslår de höjt till I 000 kr. och 2-procentsgränsen till 200 000 kr. Vidare föreslår de att gränsen för 4-procentsskiktet höjs till 250 000 kr. Moderaterna ansluter sig i reservationen 10 till kravet på att schablonavdraget höjs till 1000 kr., men har föreslagit ännu generösare bestämmelser när det gäller skiktgränserna i inkomstschablonen för villor med högre taxeringsvärde. Dessutom vill de införa ett avdrag för reparations och underhållskostnader för villaägarna. När herr Magnusson i Borås talade tidigare i dag målade han upp en verkligt dyster bild av villaägarnas framtid. Antingen det nu var fråga om den villa de bor i eller det fritidshus som de eventuellt äger, så fick man intrycket att de skulle tvingas lämna fastigheten därför att kostnadssidan blivit så betungande. Boven i det drama som herr Magnusson målade upp skulle vara höjningen av taxeringsvärdena. Så är naturligtvis inte fallet. Även om man skulle ha en villa taxerad till 150 000 kr. och får taxeringen höjd till 210 000 kr. — jag tror det var det exemplet herr Magnusson använde — så stannar skatteskärpningen enligt Sveriges Villaägareförbund, om man bortser från gäldränteavdraget och utgår från att ägaren har 60 96 marginalskatt, vid 900 kr. enligt propositionens förslag. Om man följer herr Magnussons reservation eller mittenförslaget, så blir resultatet en skatteskärpning med 540 kr. Jag medger att det är 30 kr. bättre i månaden än regeringens förslag. Men att detta skulle ha en avgörande betydelse för möjligheterna att behålla sitt egnahem tycker jag är en väldig överdrift. Utslaget per kvadratmeter boendeyta är det inte heller så imponerande summor som vi rör oss med. Dessutom tillhör villan i det här exemplet de 10 26 som hamnar över 180 000-kronorsgränsen. I 90 96 av fallen blir effekten betydligt lindrigare än vad jag här har angivit. Enligt 1970 års fastighetstaxering hamnade närmare 90 96 av alla fritidshus i vårt land på ett taxeringsvärde under 50 000 kr. Taxeringsvärden över 100 000 åsattes 1,1 96 av fritidshusen, dvs. mindre än 5 000 fritidshus i hela landet. Även om nu värdena på fritidshusen har räknats upp vid 1975 års fastighetstaxering, så torde de flesta ägarna också i fortsättningen få glädje av sina fritidsstugor — trots att de nu fått ett bättre taxeringsvärde. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om huruvida taxeringsvärdena har hamnat för högt eller ej. Men skall man döma av efterfrågan på småhus — och för den delen också på fritidshus — så har taxeringsvärdena inte hamnat för högt. Efterfrågan är det sannerligen inget fel på, och köpeskillingarna ligger ofta väsentligt över de värden som fastigheterna rätteligen borde ha om man ser till de åsatta taxeringsvärdena. Så någon domedagsstämning är det sannerligen inte fråga om på det här området — något som herr Magnusson ville göra gällande. Då tycker jag att det var betydligt mer av sans och måtta i herr Mundebos inlägg på den här punkten. Han framhöll att skillnaderna i de olika förslagen inte skall överbetonas.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
Herr talman! I det exempel som herr Carlstein nu drog när han jämförde skattelindringen enligt vårt förslag och enligt hans, måste han helt ha räknat fel. Det måste ju skilja flera hundra kronor. Det exempel som jag drog innebar att vederbörande hade en villa som var taxerad till 150 000 kr. och att taxeringen höjdes till 225 000 kr. Enligt de tabeller som vi har presenterats i skatteutskottet får den villan en skattehöjning på 2175 kr. om det inte görs någonting. De åtgärder som regeringen föreslår kommer ju i alla fall inte att innebära större skattelindring än 450 eller 500 kr. Därför är det en rätt stor skillnad. Herr Carlstein säger att det inte är några större problem bara därför att det gäller så få procent. Men faktum är att i fråga om både villafastigheterna och fritidshusen är förhållandena helt beroende av på vilken plats fastigheten är belägen, och det har blivit onaturligt höga taxeringar i vissa delar av landet. Jag tycker det är orimligt att man inte tar hänsyn till detta. En annan sak är att hela det progressiva system som vi fått för villabeskattningen är fullständigt orimligt. Progressiviteten har vi i inkomstbeskattningen, och när det gäller villabeskattningen skulle vi inte ha någon progressivitet alls. Nu har man gått så långt att man gör en ränteberäkning på ända upp till 10 926. Vad man är ute efter är att beskatta det i fastigheten nedlagda kapitalet, och jag skulle vilja fråga var man skall få ut dessa belopp. Det måste ju vara ren privatutlåning om vederbörande skulle kunna få ut 10 96 på sina pengar. Sett ur den synpunkten är det inte möjligt att åstadkomma en sådan förräntning genom att på vanligt sätt placera pengarna t.ex. i bank. Mot denna bakgrund finns det all anledning att göra rättelser. Och taxeringsvärdena har ju höjts med varierande belopp — det säger även den organisation som herr Carlstein åberopade, Sveriges Villaägareförbund. Det rör sig om mellan 28 och 59 926, och det betyder att en del fått sina taxeringsvärden höjda kolossalt mycket. Detta kan man helt enkelt inte bortse från. Det är inte fråga om några lyxbostäder — även finansministern erkände ju i sitt inlägg här att man inte kan betrakta villorna som sådana. Det gör inte jag heller, utan det är bostäder som människorna skaffat sig för att över huvud taget kunna få boendeförhållanden som är lämpliga för familjen. Då tycker jag inte det är rimligt att man beskattar dem så som nu sker.
Herr talman! Jag försäkrar herr Magnusson i Borås att jag inte har räknat fel. Om man utgår från att villan har ett taxeringsvärde på 150 000 kr. och sedan håller sig till de statistiska uppgifter som vi har, att taxeringsvärdena generellt höjts med 40 96, så får man, herr Magnusson, ett nytt taxeringsvärde för villan på 210 000 kr. Då har Sveriges Villaägareförbund räknat fram att enligt propositionens förslag får man — om man bortser från gäldränteavdraget — en skatteskärpning vid 60 96 marginalskatt på 900 kr. Om herr Magnusson sedan räknar efter vad skatten blir om han utgår från det förslag som han varit med om att framlägga i reservationen 10 vid skatteutskottets betänkande nr 25, så finner herr Magnusson att det blir 540 kr. i skatteskärpning för denna villa. Det är ju fråga om att räkna fram skatten och inte om att fastställa hur mycket taxeringsvärdet har ökat. Jag upprepar att det gäller att räkna fram skatten och att ta hänsyn till det schablonavdrag som får göras för villan: dels 800 kr. som vi föreslagit, dels 1000 kr. som herr Magnusson har föreslagit. Då hamnar man på de här beloppen, och detta exempel finns tillgängligt för herr Magnusson att ta del av.
Herr talman! Jag kan läsa innantill, herr Carlstein. En person som har en villa som är taxerad till 150 000 kr. och får taxeringsvärdet höjt till 210 000 kr. drabbas, vid en marginalskatt på 60 96, av en skatteskärpning på 1740 kr. De tabeller som jag hämtar dessa siffror ur är upprättade av en expert i finansdepartementet.